Herr talman! Herr Ringaby har frågat hur man beräknar och vilka kostnader som ingår i de redovisade dagsverkskostnaderna för beredskapsarbeten i årets statsverkproposition. Han frågar vidare om jag överväger några särskilda åtgärder den närmaste tiden för att rationalisera och effektivisera arbetsmarknadsverkets aktiviteter i syfte att få ut maximal effekt av anslagen. I dagsverkskostnaden för beredskapsarbeten ingår alla med arbetet förenade kostnader. Materialkrävande arbeten med hög mekaniseringsgrad ger givetvis hög dagsverkskostnad. I arbeten med i stort sett enbart manuell insats begränsas kostnaden till att huvudsakligen omfatta löner till arbetarna och kostnader för arbetsledare och verktyg. Som exempel kan nämnas att lönekostnadsandelen i husbyggnadsarbeten beräknas vara cirka 20—30 procent medan materialkostnaden är 50—60 procent. Övriga kostnader, innefattande bl.a. maskiner, transporter och arbetsledning, uppgår till cirka 20 procent. För skogsvårdsoch landskapsvårdsarbeten och andra liknande arbeten med hög manuell insats är lönekostnaden cirka 50 procent av totala kostnaden. Kostnader för material förekommer praktiskt taget inte i dessa arbeten, varför verktyg, transporter och arbetsledning utgör resten av dagsverkskostnaden. Vad så gäller andra ledet i interpellationen vill jag framhålla, att det inom arbetsmarknadsstyrelsen pågår ett fortlöpande rationaliseringsarbete. En särskild rationaliseringsenhet finns inrättad. Denna har i samarbete med statskontoret planlagt och genomfört rationalisering av arbetsförmedlingen i vissa avseenden. En omfattande försöksverksamhet har inriktats på att söka genomföra en sådan ändring i ärendenas handläggning att tjänstemännen kan ägna mera tid åt den svårplacerade arbetskraften. Även i fråga om Övrig verksamhet inom arbetsmarknadsverket prövas rationaliseringsmöjligheterna = fortlöpande. Inte minst gäller detta beredskapsarbetena. Bl. a. genom att organisera regionkontor har man gjort rationaliseringsvinster på detta område. Det i interpellationen nämnda betänkandet avlämnades av statskontoret i januari i år. Betänkandet har remitterats i vanlig ordning. Jag kan inte nu ta ställning till de i utredningen framförda förslagen.

Herr talman! Jag vill gärna tacka vår nye inrikesminister för svaret på min interpellation. Tyvärr är det inte så uttömmande som jag hade väntat mig. Mina frågor har framställts med anledning av det siffermaterial som finns redovisat i bilaga 13 till statsverkspropositionen. Jag håller mig i första hand till sidorna 48 och 49, som gäller aillmänna beredskapsarbeten. De särskilda beredskapsarbetena avser ju handikappade och allmänt svårplacerad arbetskraft, så där är situationen något annorlunda. De sistnämnda arbetena är dock faktiskt inte dyrare för arbetsmarknadsverket än de allmänna beredskapsarbetena. Enligt statsverkspropositionen betingar vägbyggen en kostnad av 337 kronor om dagen per arbetare. Därav betalar AMS 331 kronor. När det gäller husbyggnadsarbeten är den totala dagsverkskostnaden 536 kronor, varav AMS betalar 253 kronor. Dagsverkskostnaden för särskilda militära arbeten är 405 kronor, och det beloppet betalas helt av AMS. På sidan 48 finns en redogörelse för de genomsnittliga dagsverkskostnaderna 1967/68, och de belöper sig till 334 kronor, varav AMS betalar 247. Det är givetvis, herr statsråd, svårt att beräkna dagsverkseller årskostnaderna för en arbetare. Det beror i mycket hög grad på hur pass kapitalkrävande produktionen är, hur mycket som finns investerat i maskiner och anläggningar, hur lång avskrivningstid man tillämpar etc. Men 536 kronor om dagen på byggnadsarbeten gör ju en årskostnad för en arbetare om 190 000 kronor. Jag vet inte hur mycket den arbetslöse själv får, men det torde ligga omkring 25000 kronor. Då är alltså 165 000 kronor om året andra kostnader. Och på vägarna, 337 kronor om dagen, blir det alltså en årskostnad om 123 000 kronor. ” Det förefaller att vara mycket höga kostnader, herr statsråd. Det är svårt att jämföra med privata företag, men jag skall ändå våga mig på en sådan liten jämförelse. Jag vill då på förhand säga herr Holmqvist att jag inte skall hårdra denna jämförelse på något sätt, ty det är trots allt ganska olika storheter som här jämförs. I en verkstadsindustri, som jag känner mycket bra till och som har 115 anställda, är årskostnaden 70 000 kronor per anställd — från chefen och ned till springpojken, alltså utslaget på totala antalet anställda. Inom en storindustri. som har ett produktionsvärde av 2,5 miljarder kronor om året och som arbetar i byggnadsoch anläggningsbranschen, blir årskostnaden omkring 125 000 kronor för arbetare. Men då är det en mycket kapitalkrävande verksamhet med höga investeringar på maskinsidan och mycket stora materialkostnader. De två företag som jag syftar på måste ju också betala skatt, sociala avgifter, ATP, sjukförsäkring och semesterersättning, totalt ungefär 23 procent på lönekostnaderna. Såvitt jag känner till betalar AMS inga sådana avgifter i någon större utsträckning, men det är möjligt jag har fel. ATP betalar man väl inte. Man har väl löst ATP-frågan på ett annat sätt så att det är något så när tryggat med ATP-pensionen i framtiden. Därtill kommer att de privata företagen bedriver en produktutveckling. De här en stor försäljningsorganisation som kräver reklam samt forskning, vilket allt naturligtvis kostar pengar. Men AMS har inte någon motsvarighet till detta. Den sociala trygghetsfaktorn på beredskapsarbetena är kanske inte slutgiltigt löst ännu, i varje fall ej på ett tillfredsställande sätt, men jag skall gärna erkänna, herr statsråd, att AMS har andra kostnadskrävande moment som man måste tå med i bilden om man skall våga sig på en jämförelse. Det är bl; a. en oerhört stor spridning på arbetsplatserna, och AMS får därför betala stora kostnader för resor, ersättningar till anhöriga och dylikt. Jag vill understryka att man inte kan göra någon generell jämförelse, men det kan ändå vara intressant att något beröra 'detta. Vi kan kanske ändå vara överens om, herr statsråd, att kostnaderna är mycket höga och att det ligger i allas vårt intresse att sänka de kostnader som ligger ovanför lönen för dessa arbetslösa. Det är av dén anledningen som jag har ställt frågan nr 2 om huruvida det kan förväntas några effektiviseringsåtgärder för: arbetsmarknadsverket. Vi måste ju alla ha intresse av att så många dagsverken som möjligt tillskapas för de pengar som vi ställer till arbetsmarknadsverkets förfogande. En faktor utöver de nu nämnda som talar för att man kan kräva ökad uppmärksamhet på rationaliseringsområdet när det gäller AMS är den snabba tillväxten av verket. Man får väl under nästa år omkring 5 000 tjänstemän anställda i AMS. Det kommer att kosta närmare 2 miljarder kronor. Man har 260 kontor ute i landet, och man bedriver arbeten på omkring 2500 arbetsplatser. Det är alltså ett mycket stort verk, och det har vuxit snabbt. Allt detta talar för att man är vaken för effektivitet och för organisationsfrågor och strävar efter att få verket så effektivt och välorganiserat som möjligt. Jag är inte heller beredd att avge något värdeomdöme om statskontorets förslag till omorganisation av AMS, men jag tycker ändå att det är en smula bekymmersamt att AMS över huvud taget inte tycks vara intresserad av några rationaliseringsåtgärder. Det framgår bl.a. av tidskriften »Från departement och nämnder». Nu finns det ju många sätt att effektivisera beredskapsarbetena. Jag skall bara peka på en metod som kan vara värd att satsa på. Jag skall göra det med anledning av den senaste tidens utveckling av beredskapsarbeten i bl.a. Norrbottens och Västerbottens län.

Men utvecklingen har gått åt rakt motsatt håll de senaste åren. Beredskapsarbeten på entreprenad minskar stadigt. år 1966 utfördes 25 procent eller, uttryckt i kronor, 330 mil joner av den totala investeringsvolymen i byggnader och anläggningar i Norrbotten och Västerbotten som beredskapsarbeten. I fråga om vägbyggandet har beredskapsarbetena 1965—1967 varit två till tre gånger större än de ordinarie arbetena. Det säger ju en del om arbetssituationen i dessa två län. Det är mycket bra att man sätter i gång med beredskapsarbeten när sysselsättningen viker, men det är inte bra att de redan etablerade entreprenörerna får = allt mindre del av sådana arbeten. Det framgår också av olika uppgifter och statistik som finns tillgängliga. I fråga om vägarbeten har beredskapsarbetena i huvudsak utförts i vägverkets egen regi. Entreprenadandelen har successivt minskat, och den var mycket obetydlig 1966. Till exempel: 1964 utfördes beredskapsarbeten på entreprenad i nyssnämnda två län för 29 miljoner kronor, men 1966 var siffran nere i 5 miljoner kronor. För 1967 föreligger ännu inga kostnadsuppgifter, men att döma av sysselsättningsdata har entreprenadarbetena varit av samma ringa storleksordning som 1966. Även för 1968 ligger entreprenadbyggena på en mycket låg nivå. I sina petita för 1969/70 anför vägverket att AMS uttryckt önskemål om att vägverket även i fortsättningen skall kunna bedriva beredskapsarbeten i egen regi. Vägverket försöker därför enligt sina petita finna en ekonomiskt acceptabel lösning på problemet att hålla en i förhållande till den ordinarie verksamheten överdimensionerad arbetsledarstyrka. Detta är klart otillfredsställande, eftersom det inom ifrågavarande region finns en entreprenörkår med betydande överkapacitet under vinterhalvåret, bl.a. på arbetsledarsidan. Att vägverket då samtidigt skall hålla en överkapacitet av arbetsledare för att kunna bedriva beredskapsarbeten kan inte vara rationellt ur några synpunkter. Det är viktigt att hålla en hög och jämn sysselsättning även hos entreprenörerna, och det är även viktigt att vi har entreprenörer som är beredda att åta sig arbeten i framtiden. Det skulle sålunda vara önskvärt — och jag vill sluta med det — att arbetsmarknadsverket i större utsträckning än hittills utnyttjade såväl de statliga som kommunala och privata företag som finns i orter med arbetslöshet.

Herr talman! Högern har under en följd av år visat ett mycket stort intresse för den verksamhet det här gäller, men intresset har i allmänhet inriktats på att skära ned verksamhetens. omfattning och begränsa kostnaderna. Det förefaller som om högern nu, fastän partiet har bytt namn, tänkte fortsätta denna observans över arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet; detta är emellertid en iakttagelse litet vid sidan om. Vad jag här skulle svara på var herr Ringabys frågor. Eftersom herr Ringaby har frågat om beredskapsarbetena i allmänhet har jag tillåtit mig att redogöra för hela verksamheten. De siffror jag angivit knyter också an till verksamheten i dess helhet. Men om herr Ringaby fortsätter att läsa på sidan 48 i bilaga 13 till statsverkspropositionen 1969, skall han finna en ganska intressant utveckling av de allmänna beredskapsarbetena. Under de senaste åren har arbetsmarknadsstyrelsen lyckats pressa ned dagsverkskostnaderna ganska påtagligt. Om man jämför siffrorna för budgetåret 1965 68, finner man att antalet dagsverken på de två åren nästan fördubblades, nämligen från 2,1 miljoner till 4 miljoner. Man skulle då kunna tro att kostnaderna skulle stiga, när myndigheten gick ut för att söka nya objekt, men i verkligheten blev det tvärtom. Kostnaderna gick ner från 339 till 251 kronor per dagsverke. Detta tycker jag visar att man har lyckats i sin strävan att få ut så mycket som möjligt för pengarna, och det var ju denna strävan herr Ringaby efterlyste. Mot bakgrunden av nämnda siffror kan man väl säga att det egentligen inte finns någon anledning att ge arbetsmarknadsstyrelsen en speciell rekommendation att se över verksamheten, när man i verket så tydligt har visat att man eftersträvar en begränsning av kostnaderna per dagsverke. Man får emellertid hålla i minnet att vi ständigt måste se till att det arbete som är angeläget kommer till utförande, medan det mindre angelägna får stå tillbaka. Vi får inte helt fastna i kostnaderna, ty vi kan inte låta människor gå och rota med det som är mindre värdefullt. Därför försöker vi i största möjliga utsträckning placera in beredskapsarbetena på sådana områden där andra myndigheter har konstaterat en hög angelägenhetsgrad. Det kan exempelvis vara så att vägverket eller skogsvårdsstyrelsen i ett län funnit att det är högst berättigat att åtgärder av visst slag vidtages. Jag kan inte finna, herr Ringaby, att det om man ser till utvecklingen, till de faktiska siffrorna, skulle föreligga anledning att vara oroad över att möjligheterna att tillvarata intressena härvidlag inte bevakas. — Det för väl för långt om vi börjar en ny diskussion om frågan huruvida det inte skulle gå att i ökad utsträckning lämna åt enskilda företagare att sysselsätta dem som är arbetslösa. Detta förekommer i olika former, men jag vill varna för en övertro på systemet. En hel del av den arbetskraft som AMS sysselsätter kräver speciella åtgärder. Jag har blivit informerad om att man många gånger inte kan överlåta åt en entreprenör att ta hand om verksamheten, ty man har, om arbetskraften är särpräglad eller särskilda problem föreligger, inte tillräckliga garantier för att dessa omständigheter beaktas på den fria marknaden.

Herr talman! Jag är ledsen om statsrådet Holmqvist uppfattade mina uttalanden så att jag skulle vilja skära ned verksamheten eller begränsa möjligheterna för de arbetslösa. Jag kan försäkra att varken jag eller mitt parti — det gällde när det hette högerpartiet och det gäller nu när det heter moderata samlingspartiet — har intresse för något sådant. Vi är enbart intresserade av att få till stånd effektivitet på detta område liksom på alla andra områden. Det är riktigt som statsrådet säger, att dagsverkskostnaderna gått ned under de senaste åren, men de ligger fortfarande på en hög nivå. Och jag är ju inte ensam om att anse att det behövs en omorganisation eller en effektivisering på annat sätt av arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet — detta framgår klart av den mycket omfattande expertutredning som gjorts i statskontorets regi. Jag tror inte heller att det skulle möta några större svårigheter att låta redan etablerade företag få beredskapsarbeten genom AMS och på det sättet suga upp arbetslösa på en ort.

Jag är enbart intresserad av att man försöker hålla en jämn sysselsättning även på entreprenörsidan och inom de privata företag som redan finns. Dessa företag bör alltså utnyttjas i största möjliga utsträckning. Jag tror inte att det råder några större meningsskiljaktigheter mellan statsrådet Holmqvist och mig på denna punkt. Men självklart är att det finns utrymme för rationaliseringsåtgärder också inom arbetsmarknadsverket, så stort som det har blivit.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har frågat om jag överväger att ställa medel till förfogande för byggande av en bro över Sannsundet med nödiga tillfartsvägar. Urvalet av beredskapsarbeten på vägar sker bland de objekt som finns upptagna i flerårsplanerna för vägbyggandet. Bron över Sannsundet är inte medtagen i nu gällande planer. Den är inte heller projekterad. Vissa undersökningar pågår emellertid, och dessa beräknas kunna slutföras i så god tid att det skall kunna övervägas om bron kan tas in i nästa flerårsplan. Denna skall upprättas i höst och avse perioden 1970— 1974 .Vägverket kan för närvarande inte uttala sig med bestämdhet om huruvida bron kan komma med i denna flerårsplan, eftersom det finns många företag i länet som har hög angelägenhetsgrad. En rad svaga vägar är t.ex. på grund av Arbetsmarknadsstyrelsen bedömer inte angelägenhetsgraden hos olika vägföretag. För styrelsen är det avgörande att det finns angelägna projekt förberedda i sådan omfattning att beredskapsarbeten kan sättas i gång när så behövs. Enligt vad jag har inhämtat anser styrelsen att det inte för närvarande från denna synpunkt är påkallat att vidta åtgärder för projektering av arbeten som ligger utanför flerårsplanerna.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

Vi har en oroande hög arbetslöshet inom byggnadsarbetarkåren och inom skogsbruket, vilket tar sig uttryck i onormalt stora utbetalningar från arbetslöshetskassorna och en ökad otrygghet för människorna. Situationen kräver ökade = arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som snabbt måste sättas in för att motverka arbetslösheten. I första hand måste beredskapsarbeten av olika slag tillgripas i väntan på mera långsiktiga åtgärder. I detta sammanhang vill jag passa på att framföra en bestämd önskan till inrikesministern, nämligen att man inte för denna del av landet klipper av beredskapsarbetena vid en viss, bestämd tidpunkt i vår. De måste med hänsyn till arbetsmarknadsläget i skogslänen få fortsätta längre fram på våren, om vi skall kunna klara upp de sysselsättningsproblem som vi har att brottas med. Jag har i min interpellation framfört ett konkret projekt för att åstadkomma nya sysselsättningstillfällen i Jämtland, nämligen skapandet av en broförbindelse över Sannsundet på västra sidan av Storsjön. Finansieringen borde enligt min mening klaras med beredskapspengar och inte över det ordinarie väganslaget. Förutsättningen för detta är tydligen att bron finns upptagen i flerårsplanerna, ur vilka även beredskapsobjekten hämtas. Det finns dock ett positivt avsnitt i statsrådets svar — som jag har tolkat det — nämligen att undersökningar pågår för att Sannsundsbron skall kunna tas in i nästa flerårsplan, som omfattar tiden 1970—1974. Jag hoppas att så skall bli fallet. Det finns en mycket stark och utbredd opinion i den centrala delen av Jämtland för att detta brobygge snarast skall komma till stånd. Det skulle inte vara någon dålig affär för staten om den nuvarande färjförbindelsen ersattes med en bro, och jag skall senare återkomma härtill. Därigenom skulle också kommunikationerna avsevärt förbättras för en stor mängd människor i denna del av landskapet samtidigt som vi skulle få ett sysselsättningstillskott, vilket vi väl behöver. Den konsultfirma som för något år sedan utredde frågan har redogjort för en rad fakta som visar angelägenheten av ett brobygge. Detta skulle främst få stor betydelse för befolkningen, för näringslivets transporter och för turismens utveckling inom det stora fjällområdet på västra sidan av Storsjön. Befolkningsströmmen i dessa kommuner är i stor utsträckning riktad mot Östersund som är serviceorten och där många har sitt dagliga arbete. Transporterna av jordbruksoch skogsprodukter är i dag hänvisade till färjförbindelsen med tidsförluster och ökade kostnader som följd. Strömmen av turister och köpare av fritidshus går också i allt större utsträckning mot de västra delarna av länet. I utredningen påvisas vidare att kostnaderna för underhåll och drift av färjan år 1965 var 234 000 kronor enligt uppgifter från vägförvaltningen. Man beräknade att dessa kostnader skulle öka med minst 60000 kronor per år när den nya färjan togs i bruk. Det skulle betyda att kostnaderna för underhåll och drift av färjan över Sannsundet nu kan uppskattas till drygt 400 000 kronor per år. Härtill kommer kostnaderna för öppethållande av vinterväg över Sannsundet viss tid på året. Mot dessa kostnader skall vägas anläggningskostnaderna för ett brobygge — de uppskattas till 8—10 miljoner kronor — och den gynnsamma effekt som ett brobygge skulle få i olika avseenden. De trafikberäkningar som utförts visar att trafikmängden över färjstället ökade med 50 procent mellan 1958 och 1963. Om siffrorna räknas fram till 1968 finner man att under vissa tider på sommaren, då det är toppbelastning, cirka 1500 bilar per dygn fraktas över av färjan. Vid sådana tillfällen kan det bli fråga om långa väntetider och stora tidsförluster. Herr talman! Jag har velat anföra dessa synpunkter för att markera angelägenheten av att en fast broförbindelse snarast upprättas och för att peka på att möjligheter att medverka till ökad sysselsättning i en hårt drabbad landsända finns, om detta broprojekt realiseras inom den närmaste tiden. Jag hoppas därför att Sannsundsbron tages med i nästa flerårsplan och att den i första hand finansieras med beredskapsmedel. Om detta inte är möjligt hoppas jag att medel anvisas på annat sätt.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har säkerligen observerat att när man nu slår av på takten i fråga om de allmänna beredskapsarbetena beaktar man det faktum att svårigheterna är olika stora i olika deiar av vårt land. Jämtland har förmånen att få behålla denna verksamhet till och med april månad. Detta är ett uttryck för att man har tagit hänsyn till att situationen i Jämtland inte är så ljus som man skulle önska. Å andra sidan har AMS där gjort en betydande insats under denna vinter och förra vintern, och detta har också givit önskat resultat. Vi hoppas nu att även Jämtland och andra liknande områden skall få känning av den konjunkturuppgång som vi alltmer börjar märka; det skulle vara underligt om inte åtskilliga av de progressiva företag som finns i Jämtland skulle kunna utnyttja denna situation. Jag tror således att man kan ha anledning att med vissa förhoppningar se på framtiden i detta avseende. Beträffande brobygget kan jag inte ge något löfte. Jag har sagt att vi är underrättade om att undersökningar pågår, huruvida det kan tas in i de kommande flerårsplanerna. Det blir emellertid andra intressen som får avgöra denna fråga. Det kan inte i första hand vara inrikesministern som skall ta ställning härtill, utan man får i Jämtland försöka komma överens om den riktiga turordningen för förverkligandet av brobygget. Jag tror att det finns förutsättningar härför genom utnyttjande av möjligheterna på det lokala planet.

Herr talman! Jag är den förste att erkänna att mitt län blivit föremål för avsevärda satsningar på beredskapsarbeten och även andra sysselsättningsskapande objekt. Men trots detta dras vi fortfarande med en för våra förhållanden onormalt hög arbetslöshet, vilket förorsakar oro och gör att vi forskar efter nya konkreta objekt som kan skapa ny sysselsättning. Jag är också mycket starkt medveten om att det kommer att bli fråga om en avvägning mellan olika aktuella projekt när den nya vägplanen skall göras upp. Jag tror emellertid ändå att det projekt som jag aktualiserat är av sådan angelägenhetsgrad att det bör komma med i den nya vägplanen. Vi kommer att arbeta för detta när avvägningarna görs — vi får se hur den nya vägplanen kommer att se ut. Vi hoppas och tror emellertid att detta projekt, som man talat om under så många år, äntligen skall kunna komma till utförande under de närmaste åren.
Herr talman! Vid flera tillfällen på senare tid har utlämningseller utvisningsärenden förorsakat «dramatiska och upprivande händelser. På ett påfallande sent stadium har också nya omständigheter tillkommit och förändrat bilden av de tidigare utredda fallen. Senast har detta varit fallet i samband med ett utlämningsärende i Eskilstuna. Från utlänningskommissionens sida har påpekats, att svårigheter kan uppstå genom kommissionens bristande möjligheter att sätta sig i direktkontakt med de människor som berörs. Utredningarna görs mestadels av andra myndigheter, och den beslutande myndigheten tvingas avgöra ärendena på grundval av dessa utredningar och de direkta partsutsagorna, vilket ofta framstår som helt otillfredsställande. Med stöd av det anförda ber jag att till herr statsrådet och chefen för inrikesdepartementet få framställa följande fråga: Är statsrådet beredd att i positiv anda pröva frågan om förbättrade utredningsresurser och en för rättssäkerheten mer tillfredsställande ordning vid handläggningen av utlämningsärenden och att därvid särskilt pröva möjligheten till direktkontakt mellan central beslutande myndighet och de människor, som berörs? Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsgöromålen under tiden den 24—28 februari 1969 för deltagande i lokaliseringsutredningens resa till England.

Herr talman! Herr Vigelsbo har ställt vissa frågor som hänger samman med förfarandet vid fastställande och utbetalning av markersättning i naturvårdsärenden. Ersättningsfrågorna regleras i naturvårdslagstiftningen. Länsstyrelsen skall enligt denna söka träffa uppgörelse med de sakägare som gör anspråk på ersättning. Om frivillig överenskommelse inte träffas kan talan väckas vid domstol. Principen är således att ersättningsfrågorna i naturvårdsärenden i första hand skall lösas förhandlingsvägen. Denna synpunkt underströks bå de av departementschefen och i utskottsutlåtandet då naturvårdslagen infördes. Det är enligt min mening självklart att den fortfarande bör vara vägledande i naturvårdsarbetet. Även om förhandlingsvägen således bör vara den normala, är det ibland svårt att undvika att parternas ståndpunkter skiljer sig så mycket att en domstolsprövning framstår som enda sättet att lösa ersättningsfrågan. Inte minst i sådana fall då markägarna framställer mycket höga ersättningskrav bör statens företrädare naturligtvis vara oförhindrade att genom grundlig utredning införskaffa den motbevisning som kan behövas. Att rättegången i sådana fall drar ut på tiden torde inte kunna undvikas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Även om en del av de i interpellationen framställda frågorna har lämnats obesvarade kvarstår likväl intrycket att det har bedrivits förhalningspolitik i detta ärende. Det kan knappast anses vara rimligt att ett ersättningsärende av detta slag förhalas i inte mindre än elva år. Jag har i interpellationen redogjort för hur ärendet handlagts i olika instanser sedan år 1958, och jag skall inte nu närmare ingå på den saken. Herr statsrådets svar med utdrag ur gällande naturvårdslagstiftning är dock ingalunda ägnat att skapa klarhet i detta specieila ersättningsfall.

Men skall tiden för avgörandet av sådana ersättningsärenden i = fortsättningen dras ut på samma sätt som hittills, så hinner vi få ännu fler ämbetsverk som alla påfordrar ytterligare nya och grundliga undersökningar, och då kan avgörandet dra hur långt ut på tiden som helst. Det har gått rykten och uttalats misstankar om att oskäliga ersättningsanspråk understundom har framställts, och jag blundar ingalunda för att så kan ha skett. Men i här berörda fall har ju ändå förhandlingar förts, parterna har jämkat på sina värderingsnormer och mötts i en preliminär kompromissuppgörelse. Därmed torde väl det befarade uppskörtningshotet vara undanröjt.

Så har dock inte skett i det aktuella fallet. Inom den av det aktuella ersättningsärendet berörda ägargruppen har under den gångna elvaårsperioden ett eller två sterbhus bildats. Enligt den lagstiftning som häromåret antogs av riksdagen skall sådana sterbhus ekonomiskt avvecklas inom loppet av tre år. Hur skall man kunna fördela sterbhusets tillgångar när man har en fordran på staten i form av ett ersättningsbelopp, vars storlek man inte känner till, och när man dessutom inte vet tidpunkten rör dess utbetalande? Det finns visserligen en dispensklausul, men det förefaller egendomligt att ett sterbhus med hänsyn till att det har en fordran på grund av en elva år gammal statlig ersättningsskyldighet skall behöva tillgripa denna utväg. Slutligen vill jag, herr talman, uttala min förvåning inte enbart över tidsutdräkten utan även över det sätt på vilket ersättningsärenden av detta slag handlägges. Man borde enligt mitt förmenande ha ett större förtroende för de lokala myndigheternas omdöme i sådana ersättningsärenden. Efter alla de höga advokatarvoden som utbetalats och de av statsverket bekostade sakkunnigundersökningar som verkställts kommer väl dock till sist ett ersättningsbelopp att utkristalliseras. Vi avvaktar med största intresse utfallet både beträffande markersättningarna och beträffande de kostnader som staten fått och även kommer att få vidkännas för fortsatta undersökningar i ärendet. Jag tillåter mig att till herr statsrådet ställa frågan om det kan anses skäligt att förhala ett ersättningsärende av detta slag på sätt som skett. Hur snart kan man förvänta att det definitiva utredningsmaterialet föreligger och att frågan slutgiltigt avgörs?
Herr talman! På den fråga som herr Vigelsbo sist ställde — när det kan bli klarhet i det enskilda fall som ligger till grund för interpellationen — är mitt svar att jag inte vet detta. Ärendet är nämligen nu en domstolssak. Det konkreta ersättningsärende som herr Vigelsbo tagit upp i sin interpellation är alltså föremål för behandling i domstol, och varken herr Vigelsbo eller jag kan föregripa domstolens ställningstagande. Herr Vigelsbo hävdade att jag hade lämnat en del av hans frågor obesvarade. Herr Vigelsbo hade emellertid ställt två principiella frågor. Han undrade först och främst om jag ville lämna en redogörelse för min principiella syn på förfarandet vid fastställande och utbetalning av markersättning i naturvårdsärenden. På denna fråga svarade jag att jag anser att man i första hand bör försöka träffa överenskommelse härom, och så har skett i de flesta fall. Hitintills har 150 frivilliga överenskommelser träffats i ärenden av det aktuella slaget. Det kan dock förekomma fall där parternas uppfattningar ligger mycket långt ifrån varandra. Jag är förhindrad att diskutera detta enskilda fall, herr Vigelsbo, men vi kan ta ett annat exempel. Vi kan tänka oss att kronan såsom den ena sakägaren erbjuder 25 000 kronor i ersättning medan markägarna begär 80 000 kronor. Men när en överenskommelse inte har kunnat träffas stämmer markägarna kronan och begär 600 000 kronor. Då, herr Vigelsbo, är det bäddat för långvariga förhandlingar och utredningar, och enligt min mening kan vi inte förhindra sådana enskilda fall i framtiden heller, d.v.s. när parternas bud skiljer sig åt så mycket som de gör i vissa fall. Vidare förhåller det sig så, att markägaren inte löper några som helst risker vid en rättegång; samhället svarar för allt härvidlag. Markägaren kan begära precis vad han vill eftersom han inte löper någon risk vid processen utan bara behöver ta den olägenhet som ligger i att förhandlingarna drar långt ut på tiden. Svaret på frågan är således att den bästa lösningen enligt min mening är att överenskommelser i princip träffas. Men när markägaren och kronan har vitt skilda uppfattningar i ett mål måste en uppgörelse rimligtvis ta lång tid. Ty man kan ju inte ha den principiella uppfattningen att kronan bara skall betala vad markägaren begär för att få ett snabbt slut på ärendet, eftersom kronan har skyldighet att bevaka sina intressen på samma sätt som markägaren bevakar sina.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som statsrådet säger, att markägarna inte löper några risker vid en rättegång av detta slag, eftersom samhället betalar allt. Detta känner säkerligen också advokater och värderingsfirmor till. Här har olika krafter och intressen strålat samman. Staten har sitt ombud och markägarna sitt. Dessutom har på naturvårdsverkets initiativ en privat firma i Stockholm fått i uppdrag att göra en ny grundlig undersökning. Allt är upplagt för ytterligare tidsutdräkt och nya statliga arvoden. Jag skulle till sist vilja instämma med skådespelaren Tor Isedal när han i en TV-pjäs som representant för det allmänna pressades till en förklaring — en enskild människa klagade över den orättvisa hon blivit föremål för genom samhällets ingripande. Den förklaring som Tor Isedal då lämnade var: Vår skyldighet är väl ändå inte att skydda den enskilda människan — vi måste i första hand skydda lagen. Denna uppfattning — som alltså framfördes i pjäsen — tycks i hög grad ha relevans i dagens samhälle.
Herr talman! Jag förnekar bestämt att det ligger till på detta sätt i det aktuella ärendet som — det vill jag fästa uppmärksamheten på — är föremål för domstolsprövning. Herr Vigelsbo vill väl inte hävda att domstolen skulle förfara så att dess utslag bara gagnar samhället och inte den enskilde? Jag vågar påstå att domstolen kommer att bedöma detta ärende med ledning av de uppgifter som står till dess förfogande och inte på något sätt trampa på den enskildes rätt.

Herr talman! Vid 1968 års riksdag motionerade jag om att man på försök skulle införa ett system med förbud mot manuskript vid anföranden här i riksdagen. Motionen avstyrktes av konstitutionsutskottet utan minsta tillstymmelse till motivering. Eftersom jag av tvingande skäl inte kunde vara närvarande när motionen behandlades här i kammaren var jag inte i tillfälle att försvara den. Det är två skäl som gör att jag i år återkommit. Dels tycker jag fortfarande att tanken om ett manuskriptförbud är vettig, dels vill jag gärna ha ett svar från konstitutionsutskottet om anledningen till att riksdagen inte skulle kunna göra detta försök. Vad händer då? Jo, konstitutionsutskottet hänvisar i år till det svar det lämnade förra året, vilket egentligen inte var något svar. Jag vill då fråga om konstitutionsutskottet har någon saklig motivering till att det avstyrker min motion. Avstyrkandet framstår som en ren undanflykt. Det är en plattityd och säger ingenting; utskottet anför bara att det inte vore rimligt att införa ett förbud mot manuskript. Jag efterlyser konstitutionsutskottets svar på varför det inte är rimligt. Detta sätt att arbeta konstituerar inget förtroende för konstitutionsutskottets verksamhet. Är då min begäran så orimlig? Man skulle kunna anföra många skäl för motsatsen. I engelska parlamentet finns en sådan här regel. Där får ledamöterna inte ha manuskript och får inte läsa innantill. I västtyska förbundsdagen är det på samma sätt. Där kan talmannen vid vissa tillfällen ge tillstånd för talare att ha manuskript. De båda nämnda parlamenten får väl antas fungera tillfredsställande. Jag tror att man där har väl så stimulerande debatter som vi har i den svenska riksdagen. Vår förre talman, den med rätta så lovprisade Fridolf Thapper, som ledde kammarens förhandlingar med suveränitet, har i en avskedsintervju sagt att han gärna skulle se att manuskripten försvann från talarstolen. Han hade suttit och hört på många långa anföranden här i kammaren, vilket kanske inte alltid var så stimulerande, och han hade alltså en lång erfarenhet. Och Harry Hjörne, som vi alla har anledning att minnas med vemod och beundran, sade när det gällde förhållandena i stadsfullmäktige i Göteborg att den som vet vad han talar om naturligtvis inte behöver ha något manuskript. Det ligger rätt mycket i detta. Det har väl funnits ledamöter som från denna talarstol läst upp manuskript som varit skrivna av andra. Jag tror mig till och med veta att det förekommit att ledamöter har läst upp ord, vilkas innebörd varit rätt okänd för dem, och det har kanske inte alltid varit så särskilt tillfredsställande. Sedan är det klart att man även vid införande av det av mig föreslagna systemet skulle vara berättigad att ha en och annan stolpe till sin hjälp, så att man inte plötsligt kommer av sig. Det skulle vara tillåtet att ha siffermaterial och statistik till sitt förfogande, och det skulle vara tillåtet att citera. Man bör dock inte få citera sig själv, vilket faktiskt sker när man läser från manuskript — man skriver ett manuskript hemma varpå man citerar sig själv uppe i talarstolen. Det är vidare givet att partiledarna i remissdebatterna skulle kunna få ha manuskript, men jag tror att det skulle bli roligare och kortare anföranden om de inte hade det. Vad är då fördelen med ett sådant här system? Jo, den ligger naturligtvis i att man skulle få till stånd verkliga debatter i kammaren. Vi skulle ha precis de motiveringar som föreligger i England och Västtyskland: vi vill ha en omedelbar debatt, där det ena inlägget så att säga griper tag i det andra. Därmed undviker man en massa upprepningar. Med nuvarande system står 1edamöterna ibland i talarstolen och talar fullständigt förbi varandra. Det måste bli så då man läser upp manuskript som man skrivit utan att veta vad föregående talare i debatten säger. Det blir upprepningar, och debatten kommer att beröra vitt skilda ting. Genom ett manuskriptförbud skulle det helt enkelt bli ett bättre debattklimat. En alldeles extra vinst skulle uppstå därigenom att systemet skulle spara en massa tid för den enskilde riksdags mannen, som ju i våra dagar är en jäktad individ. Dessutom får vi slå av litet på kravet att anförandena skall vara så formfulländade och innehålla så högtidliga vändningar. Många gånger har man hört ledamöter säga att »min partivän och jag har framburit en motion i denna kammare», och då har man nästan tyckt sig se dem när de i mittgången träder fram med silverbrickan. Så där högtidligt behöver det inte vara. Jag tror att vi skulle vinna på att få det hela litet enklare och naturligare. Framför allt skulle läktarpubliken tycka att det vore roligare om vi debatterade mera och läste mindre innantill. Detta är betydelsefullt i en demokrati där det gäller att upprätthålla intresset för vad som sker i politiken, i riksdagen. Motionen innebär ingenting annat än att man på försök prövar förslaget. År 1971 får vi som kammarens ledamöter vet en kammare med 350 ledamöter, vilket inom parentes sagt är ungefär 100 för många. Då blir det nödvändigt med någon sorts restriktion, om vi skall få sammanträden som är något så när rimliga till längden. Olika lösningar har diskuterats, t.ex. att alla anföranden skulle tidsbegränsas, vilket i och för sig inte är orimligt, eller att partiledningarna skulle bestämma vem som skulle få tala i varje ärende, vilket däremot är en helt orimlig lösning. Men det kommer att bli nödvändigt att på något sätt ändra förhållandena. Varför skulle man inte nu på försök kunna pröva vad jag föreslår, förbud mot manuskript? Jag har i motionen skisserat att man kunde tänka sig att börja med debatter i samband med enkla frågor och interpellationer. Här är det verkligen inte behövligt att ha långa, i förväg skrivna manuskript, när man dessutom inte medan man skriver det vet vilket svar man skall få. Det är rätt egendomligt att konstitutionsutskottet avstyrker motionen med samma motivering eller snarare med samma brist på motivering som förra året, trots att motionernas innebörd är olika. år 1968 föreslog jag att man en hel session skulle försöka detta system, men i år har jag föreslagit att man skulle pröva sig fram när det gäller enkla frågor och interpellationer. Jag frågar alltså, och jag vill ha svar från konstitutionsutskottet: Vad är det orimliga i att vi skulle göra ett försök med detta system, när man kan ha det i England och i Västtyskland och när talman Thapper med sin långa erfarenhet också har föreslagit det? Har talman Thapper föreslagit någonting som är helt orimligt? Jag yrkar, herr talman, bifall till motionen II:3.

Herr talman! Enligt min mening gav herr Sjöholms eget anförande alldeles tydligt bevis för att han inte hade manuskript. Han sade i vissa fall om samma sak tre gånger, och det tycker jag att man skall undvika. Jag skall därför hålla mig till den skrivna formen och försöka att den vägen förklara varför riksdagen avslog motionen förra gången och varför utskottet har behandlat årets motion så som det har gjort. Konstitutionsutskottet skriver: »Vid 1968 års riksdag väckte motionären jämte en annan ledamot en motion, i vilken hemställdes, att riksdagen skulle försöksvis stadga förbud att tala från manuskript i kamrarna under höstsessionen samma år. Motionen upptogs av utskottet till behandling i samband med förslaget om partiell författningsreform, innebärande övergång till enkammarsystem m.m. Utskottet anförde — — — : I detta sammanhag har utskottet även behandlat den under allmänna motionstiden väckta motionen II: 141 — — — vari föreslås att förbud mot att tala från manuskript skall försöksvis tillämpas under höstsessionen innevarande år. Utskottet kan inte finna en sådan föreskrift vara rimlig utan avstyrker motionen.» Jag avbryter nu läsningen och säger direkt till herr Sjöholm att han nog är ganska ensam om att inte förstå vad utskottet menar med att föreskriften inte är rimlig. Jag tror att det finns tillräckligt många i riksdagen som har en annan uppfattning; det visade faktiskt beslutet. Jag fortsätter citatet: »Under hänvisning till sitt av riksdagen godkända utlåtande över en motion med samma syfte 1968, i samband med behandlingen av förslaget om övergång till enkammarsystem m.m., hemställer utskottet, att riksdagen avslår motionen II:3.» Jag yrkar bifall till denna hemställan, herr talman. Jag vill till detta lägga ytterligare några ord. Vi riksdagsledamöter är glädjande nog utrustade på olika sätt, vilket naturligtvis återspeglas i vårt beteende. En del av oss vill höras, en del vill synas, en del vill både höras och synas. En del vill vara koncisa och preciserade i sin framställning, en del vill föra till torgs uppfattningar som mera väcker uppmärksamhet. En del söker lösningar, en del söker PR. En del trivs med att stå i en talarstol och raljera över breda register, en del är noga med anförandenas form och innehåll. Alla har vi våra små egenheter, men i ett avseende tror jag likväl att det stora flertalet ledamöter av riksdagen är överens: de vill framföra sina synpunkter så sakligt och kort som möjligt. Jag tror också att de flesta av oss vill ha sin frihet att själva bestämma sina arbetsmetoder, och är det väl inte möjligt att förneka att den som gjort sig besvär med att skriva ned sitt anförande tvingats att också tänka igenom problemet. Man må anse sig ha bevis för att en sådan uppfattning är genomgående, när inte en röst förutom motionärens höjdes i vare sig utskott eller kammare mot rådande ordning vid frågans tidigare behandling. Den ledamot som i dag vill tala utan manus kan göra detta utan svårigheter. Andra anser sig böra skriva ned sitt anförande. Utskottet anser att detta skall vara vars och ens ensak. Kanske några skulle bli starkt hämmade av att tala utan manuskript. Varför skulle vi skapa svårighet för dem? Nej, var och en bör och skall ha sin frihet i dessa avseenden. Nog vet vi att en del anföranden är svåra att fatta meningen i, oberoende av om de framföres med eller utan manuskript, men tack vare våra duktiga stenografer kommer dessa likväl att se hyggliga ut när de kommer in i protokollet. Men, herr talman, ingen regel utan undantag. Kanske herr Sjöholm har behov av att vara ett sådant.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
Herr talman! Jag är min gamle trätobroder herr Henningsson tack skyldig för att han åskådliggjorde vad jag syftade till; hans anförande var ett praktexempel på vad jag vill komma åt. Herr Henningssson sade att jag upprepade samma saker tre gånger. Det var tydligen ändå inte tillräckligt, eftersom herr Henningsson trots det inte fattade meningen däri. Jag får återkomma. Jag vill ha svar, herr Henningsson, på frågan vilka sakliga skäl som finns för att avstyrka motionen. Förslaget är inte rimligt, säger konstitutionsutskottet, men det är ju inget skäl — det är en plattityd i detta sammanhang. Någon har sagt att tankarna flyger men orden går till fots. Att det uttrycket är riktigt bevisade herr Henningsson med sitt anförande. Herr Henningsson fick dock en tanke som kom flygande innan han hunnit lämna talarstolen. Sedan framförde han den emellertid i manuskriptform. Som improvisation var den ganska misslyckad, herr Henningsson. frivilligheten. Det ligger något i den tanken, och herr Ohlin har sagt till mig personligen att det kan anses vara oliberalt om man inte får göra som man vill i detta hänseende. Våra arbetsmetoder skall vi bestämma själva, sade herr Henningsson. Det är just vad jag vill, men jag vill också att arbetsmetoderna skall bli något annorlunda än för närvarande. Jag har hemställt om att förbud att tala från manuskript skall införas på försök. Varför skulle vi inte kunna pröva ett sådant system? De flesta av oss sitter här i riksdagen på grund av vår förmåga att övertyga människor med våra argument; hur tokiga argumenten än kan vara har vissa människor trott på dem. Man kan tala med ledamöter i korridoren, t.ex. med herr Henningsson. Han argumenterar då fantastiskt bra — fritt, ledigt och slagkraftigt. Men när han sedan går upp i talarstolen måste han ha ett papper med sig, och då blir anförandet genast mycket sämre. Att man sedan kan ha en mening i korridoren och rösta helt annorlunda är en annan sak som vi inte skall ta upp nu. När herr Henningsson anmärker på mitt sätt att framträda här instämmer jag till fullo med honom. Varken mitt idiom eller mina luftrör är gjorda för en talarstol; jag känner väl mina brister och gör inte anspråk på att vara fulländad. Men jag har tvingat mig till att tala fritt, och det skulle säkerligen alla kunna göra. Därmed skulle vi få kortare inlägg, mer debatt. Herr Henningsson läste från manuskript och använde till och med omvänd ordföljd — kanslisvenska. Sådant irriterar mig, jag tycker inte att vi behöver vara så högtravande. Jag tror att debaiten skulle vinna på större omedelbarhet.

Herr talman! I fråga om att rotera mellan olika uppfattningar kan jag inte konkurrera med herr Sjöholm, och det gör jag heller inte anspråk på. Det svar som herr Sjöholm vill ha på frågan vad som är rimligt är jag övertygad om att kammaren kommer att ge herr Sjöholm när han yrkar bifall till sitt förslag. Det blir, förmodar jag, votering i detta ärende, och då kommer kammarens ledamöter säkerligen att visa att de har fullt klart för sig vad som är rimligt. Om herr Sjöholm inte är nöjd härmed kan jag inte hjälpa det. Vilken vältalighet jag än försökte utveckla i denna fråga skulle jag inte kunna övertyga herr Sjöholm om vad som är rimligt och vad som är orimligt i detta stycke. Har herr Sjöholm inte från början detta klart för sig tror jag inte att någon talare kan övertyga honom om att det är en annan uppfattning än herr Sjöholms som är rimlig. Herr talman! Detta var inte skrivet; jag sade det fritt ur hjärtat.
Herr talman! Herr Henningsson blev genast mycket mer hörvärd, när han lämnade sitt manuskript i bänken. Jag vill bara slå fast att konstitutionsutskottet inte gett någon saklig motivering för sitt avslagsyrkande. Jag tycker att vi — med eller utan manuskript — skall använda denna talarstol för att framföra argument och inte bara komma med klyschor om att det och det är rimligt eller orimligt.

Herr talman! Frågan om en sänkning av rösträttsåldern till året efter fyllda 18 år har varit föremål för riksdagens prövning under en lång följd av år. En ökad förståelse för en sådan reform har också kommit till uttryck vid frågans behandling här i riksdagen. Detta framkom inte minst när frågan behandlades år 1966, då en stark opinion uttalade sig för en sänkning av rösträttsåldern till året efter fyllda 18 år. Riksdagen har också fattat beslut om delreformer i enlighet med denna målsättning. Vid det senaste valet fick de personer rösta som året dessförinnan hade fyllt 20 år. Enligt de nyligen antagna grundlagsändringarna går man ännu ett steg längre — rösträtt skall framdeles inträda året efter fyllda 19 år. I de likalydande motionerna I: 407 och II: 474 har vi upprepat önskemålet om en sänkning av rösträttsåldern till året efter fyllda 18 år. Detta är målsättningen också för reservationen till konstitutionsutskottets utlåtande nr 5. Vi hemställer där att riksdagen skall anhålla om ett förslag senast till vårsessionen 1970. Om inte ärendet kommer upp till behandling första gången under innevarande mandatperiod kan reformen inte träda i kraft förrän tidigast vid 1976 års val. Frågan skjuts alltså då mycket långt framåt i tiden. De skäl som kan redovisas för en sänkning av rösträttsåldern är väl kän da. Det är säkerligen ingen som vill bestrida att människorna nu genom massmedia etc. har större möjligheter att ta del av de politiska frågorna och ta ställning i politiska och samhälleliga spörsmål. Vi har vidare genom den förbättrade undervisningen givit ungdomen en betydligt större chans än tidigare att ta del av samhällsproblemen. De politiska ungdomsorganisationerna bedriver också en omfattande och värdefull verksamhet för att ge sina medlemmar och ungdomen i allmänhet större insyn i och kunskap om de samhälleliga frågorna. Ungdomen frigör sig i dag tidigare än förr från sin omgivnings uppfattning och gör egna ställningstaganden; detta gäller utbildning, yrkesval etc. Vi kan väl också konstatera att det under de senaste åren tillkommit ytterligare skäl för att ge ungdomen rösträtt vid tidigare år. Ungdomens ökade engagemang i samhällsfrågor har kommit till uttryck på skilda sätt. Detta är självfallet en mycket stor tillgång i en demokrati som vår. Det är också angeläget att ungdomen slussas in i det naturliga instrument för vidareutveckling av funderingar om och uppfattningar i samhälleliga frågor som de politiska organisationerna utgör, inte minst de politiska ungdomsorganisationerna. Målsättningen bör ju vara att så många som möjligt får vara med och bygga framtidens samhälle genom kunnighet och god vilja och i demokratisk form. Ett samhällsarbete där så många som möjligt får ge någonting av sitt bästa, det är ett samhällsarbete som är framåtsyftande och progressivt. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 5.

Herr talman! Det är riktigt som herr Johansson i Trollhättan sade, att denna fråga var föremål för riksdagens prövning för fjorton dagar sedan i anslutning till det vilande grundlagsförslaget, men jag tycker ändå att herr Johansson lämnade en ofullständig redovisning, eftersom riksdagen då bara hade att antingen bifalla eller avslå det vilande grundlagsförslaget. Vi som vill gå längre beträffande sänkning av rösträttsåldern än vad grundlagsändringen innebär ville inte yrka avslag på grundlagförslaget, eftersom det dock innebar en delreform i riktning mot det mål vi vill uppnå. Problematiken är ju så uppenbar, att den saken inte behöver föranleda fler kommentarer i detta sammanhang. Jag vill understryka att vi vill slå fast principen, att rösträttsåldern skall sänkas till året efter fyllda 18 år. Om vi inte antar ett första förslag i ärendet under innevarande riksdagsperiod, kan, såsom jag sade tidigare, en sänkt rösträttsålder i praktiken inte tillämpas ens 1976. Herr Johansson antydde att det avgörande för det förtroende man har för ungdomen inte är om man vill sätta rösträttsåldern till 18 eller till 19 år. Det är riktigt, och jag har inte polemiserat mot någon på den punkten. Jag deklarerade endast mitt förtroende för ungdomens vilja att sätta sig in i samhällsproblematiken och göra sitt bästa för att forma ett framtida samhälle.

Herr talman! Jag kan hålla med om att detta inte är någon partifråga. Det gäller snarare en bedömning, hur demokratin i vårt land skall fungera och åt vilka grupper vi skall ge förtroendet att få delta i olika val. Kunnigheten och omdömet hos dagens ungdom behöver vi inte sätta i tvivelsmål. Allting talar för att den medborgerliga kunnigheten hos dagens ungdom är vida större än den vi själva hade en gång, när rösträttsåldern var hög; re. Att jag tar till orda i denna fråga beror på att jag gärna vill uttala att jag alltjämt har den uppfattningen, att en sänkning av rösträttsåldern till 18 år ur olika synpunkter är befogad, naturlig och erforderlig. Jag kommer därför, herr talman, att yrka bifall till reservationen. Med anledning av vad herr Johansson i Trollhättan sade om beslutet den 12 februari vill jag säga att han, om han studerar omröstningsprotokollet, inte skall finna mig bland dem som röstade ja eller nej utan bland dem som avstod från att rösta. Jag har nämligen i den då aktuella frågan haft en kritisk inställning, men då gällde det ju enbart att antingen bifalla eller avslå det föreliggande förslaget. Jag har emellertid redan tidigare gett uttryck åt den uppfattningen att den rösträttsålder, 18 år, som föreslagits i reservationen är riktig och stött förslag härom, och jag har som sagt fortfarande samma uppfattning. I motsats till herr Johansson vill jag säga att det finns starka skäl för att verkligen uppmärksamma frågan om en sänkning av rösträttsåldern just nu. Kungl. Majt har nämligen till lagrådet, om jag inte tar fel, överlämnat ett förslag om sänkning av myndighetsåldern. Jag har även i fråga om myndighetsåldern den uppfattningen, att det är rimligt och riktigt att den sänks till 18 år. Nu skall man visst tillämpa principen att man skall kupera svansen i flera omgångar av humanitära skäl, och i detta sammanhang tycks man vilja nöja sig med ett år i taget. Herr Johansson bör undersöka alla de författningsändringar som blir aktuella i och med att vi sänker myndighetsåldern — exempel på det finns i det häfte jag har här. Jag har en viss erfarenhet av myndighetsåldern i förmyndarsammanhang och på grundval därav måste jag säga att det inte finns någon saklig motivering för att behålla en myndighetsålder som är högre än 18 år. Jag vill därför vädja till justitieministern att han, när han framlägger proposition angående myndighetsåldern, låter den även innefatta förslag om att myndighetsåldern sänks till 18 år. Det kan visserligen sägas att det inte förutsätts att rösträtt skulle ha att göra med medlemskap i någon förening. Det är riktigt. Men man går med i föreningar, inte minst i ungdomsföreningar, därför att man vill skapa opinion för vissa krav och vissa uppfattningar, och den opinionen måste man driva så hårt att man kan vinna respekt för sin uppfattning. Herr talman! Det finns väl inte så mycket att tillägga här utöver vad som förut har sagts i frågan. Jag har den bestämda uppfattningen, att en sänkning av rösträttsåldern till 18 år är rimlig, riktig och naturlig för dagens ungdom, men även att det är lika naturligt att statsrådet vid nästa års riksdag förelägger riksdagen en proposition om att myndighetsåldern skall sänkas till 18 år.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

Herr talman! Herr Boo har nyss på ett utmärkt sätt angivit några av huvudskälen för reservationen där det föreslås en sänkning av rösträttsåldern. Jag skall inte upprepa hans argument. Till herr Johansson i Trollhättan skulle jag bara vilja säga, att det som nu skall debatteras är inte alla resonemang i motionen utan det är närmast vad som sägs i reservationen. För min del skall jag därför hålla mig till reservationens kortfattade men välmotiverade krav. Herr Johansson i Trollhättan är ju ledamot i grundlagberedningen och det är väl naturligt att han föredrar att denna skall få utreda även detta spörsmål. Grundlagberedningens arbetsområde är ju synnerligen vidsträckt och det finns nog, herr talman, en liten tendens hos framstående utredningsledamöter — och till dem räknar jag beträffande dessa frågor i hög grad herr Johansson — att inte gärna släppa ifrån sig någonting. Man kan ha mer eller mindre stor respekt för att en viss utredning helt och hållet och i egen takt skall handlägga ett spörsmål. När det passar tycks det gå för sig men inte annars. Vi vet att regeringen i hög grad givit exempel härpå. Herr talman! Jag måste hävda att oppositionen verkligen har samma frihet när det gäller en fråga av det här slaget — en fråga som blivit så pass belyst under många års debatt. Som herr Boo påpekade föreligger eljest risk för en väsentlig försening, eftersom ingen kan lämna någon garanti däremot för den händelse vi skulle följa utskottsmajoriteten. Den problematik som ligger i att domstolsbeslut om omyndighet diskvalificerar från rösträtt kan, enligt min mening, lösas. Det verkar som om justitieministern numera bestämt tycks luta åt samma uppfattning. Detta skäl som tidigare varit det viktigaste som legat bakom den negativa ståndpunkten i fråga om sänkning av rösträttsåldern — ända från den tid när spörsmålet först aktualiserades och då det gällde 21-årsgränsen — har således förlorat sin tyngd.

Frågan gäller också, vilket herr Lundberg var inne på, om svensk ungdom vid denna ålder, d. v. s. året efter 18, har den mognad, erfarenhet och det intresse som helt naturligt krävs för att man skall vilja ge den rösträtt. Herr talman! Det kanske inte är så värst ofta som jag har nöjet att instämma med herr Lundberg men den här gången kan jag göra det, och eftersom det är sällsynt är det ett så mycket större nöje. På en punkt var emellertid inte herr Lundbergs anmärkning i förbigående helt adekvat. Hela tiden har det nog visat sig att det inom folkpartiet och centerpartiet finns ett starkare intresse för en sänkning av rösträttsåldern än inom hans eget parti och inom högerpartiet. När vi i folkpartiet — i allt bättre samarbete med centerpartiet — aktualiserat frågan om en sänkning av rösträttsåldern från året efter 21 och ned till året efter 18 års ålder har man på annat håll till en början avvisat en sänkning över huvud taget. Sedan fann man att man kunde gå med på en sänkning av rösträttsåldern med ett år, till året efter 20, och så genomfördes denna sänkning. Därefter fortsatte vi ett par år med ansträngningarna att sänka rösträttsåldern och då fann de andra att man kunde gå med på att sänka rösträttsåldern till året efter 19. Men där är det nu stopp tills vidare. Det verkar som om flertalet med lugn accepterar att det kanske dröjer till 1976 innan vi får nästa reform genomförd på detta område. Det är mycket möj-. ligt att det dröjer så länge med majoritetens linje. Men jag tycker inte man har någon möjlighet eller skyldighet att undertrycka den reflexionen, att det har varit något håglöst över både socialdemokratins och högerns inställning till lösningen av detta ingalunda oviktiga reformproblem. Jag vill inte gå till överdrift och påstå att det intresset helt har saknats. Men jag tycker att det har varit alltför lamt när det gällt att på ett naturligt sätt ta konsekvenserna av sitt förtroende för svensk ungdoms kunskaper, allt tydligare markerade intresse för samhällsangelägenheter och allmänna mognad. Det är därför att jag bland andra företräder detta mera aktiva intresse för reformer, vilket även herr Lundberg har givit uttryck åt, som jag för min del vill tillstyrka reservationen. Jag vill bara göra den lilla reflexionen, att vi här har ännu ett exempel på hur felaktigt det ibland hörda påståendet är att socialdemokratin är den drivande kraften i allt reformarbete här i landet. Här har vi i dag ett exempel på att mittenpartierna har varit och är de drivande när det gäller en viktig reform.

Herr talman! Det är ganska naturligt att herr Ohlin sällan får nöjet att instämma med mig. Det skulle ju vara orimligt om jag finge vidkännas en sådan belastning. Jag vill till herr Johansson i Trollhättan säga att jag klart och tydligt i denna kammare har deklarerat att jag anser att både rösträttsåldern och myndighetsåldern skall sänkas till 18 år. Den enda skillnaden i förhållande till vad som föreslås i propositionen om myndighetsåldern skulle vara att åldern 19 år ändras till 18 år. Under denna förutsättning skulle detta genom sina följdverkningar ganska omfattande förslag kunna genomföras.

Det är ju två olika riksdagar som skall besluta i detta ärende, och 1968 års riksdag hade en annan sammansättning än årets, vilkens sammansättning är ett uttryck för folkviljan vid det se naste valet. I samband med detta val gavs ett ökat förtroende åt ungdomen, och det är rimligt att detta förhållande också kan få inverka på kammarens inställning i dag till en sänkt rösträttsålder. Jag tycker därför verkligen att herr Johansson i Trollhättan borde kunna acceptera min och reservanternas ståndpunkt. Jag har också en känsla av att herr Johansson liksom vi som stöder reservationen ytterst också siktar fram mot en rösträttsålder av 18 år men att han vill följa den uppgjorda tågordningen. Mot bakgrunden av vad vi anfört är det emellertid angeläget att man försöker rucka på denna. Det borde inte vara omöjligt.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att riksdagen har beslutat etc. Det är ju i och för sig riktigt, men det blir tydligare om han säger att riksdagsmajoriteten beslöt... Beslutet kan ju inte innebära någon som helst bindning av minoriteten. Om flertalet har fattat ett mindre lyckligt beslut har man för övrigt nu möjlighet att rätta till det. Man får inte driva konsekvensmakeriet därhän, att man säger att det måste gå lång tid innan man intar en annan ståndpunkt, även om man övertygats om att en sådan är sakligt motiverad. Det finns inga formella hinder för att besluta enligt reservationens förslag. Jag är glad över att herr Johansson gav stöd åt den uppfattningen, att man med god vilja borde kunna lösa frågan om relationen mellan myndighetsålder och rösträttsålder. Men, herr talman, jag skall nu inte skärpa motsättningarna beträffande intresset för en reform på detta område. Jag tycker att jag uttryckte mig med en viss försiktighet. Jag vill också gärna, herr talman, betyga att jag tror att herr Johansson i Trollhättan och många andra socialdemokrater — inte minst yngre — har ett genuint intresse för reformarbete på författningsområdet. Men jag önskar att detta intresse i detta fall hade demonstrerats med litet mera energi. En sådan blygsam önskan kan jag väl tillåtas hysa utan att bli beskylld för att vilja göra partipolitik av en fråga som jag hoppas skall gå mot en snabb lösning, även om man inte når det i dag. Men det blir en snabbare lösning i samma mån som flera riksdagsledamöter i dag röster på reservationen, vilket jag hoppas skall ske oberoende av partilinjer.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Johansson i Trollhättan liksom jag anser att det skall vara en sammanbindning mellan rösträttsåldern och myndighetsåldern. Det vore ju orimligt att ge ungdomen rösträtt och samtidigt ha den under förmyndare. Det är en situation som ur min synpunkt är absolut otänkbar. Herr Johansson i Trollhättan säger att skillnaden bara gäller ett år. Jag vill framhålla att vi i de fall det gällt medborgerliga rättigheter aldrig tycks våga ta mer än ett tredjedels steg i taget.

Jag är emellertid angelägen att säga att myndighetsåldern och rösträttsåldern inte bör skiljas åt.

Herr talman! Den kommunistiska gruppen har vid flera riksdagar krävt en sänkning till 18 år av både rösträttsåldern och myndighetsåldern. Vi tycker att det bör vara en gemensam åldersgräns för dessa bägge funktioner. Tidigare har skillnaden i uppfattning varit större. Den har sträckt sig från 21 år till 18 år. Genom olika beslut av riksdagen har skillnaden reducerats och blivit den ettårsskillnad som nu debatteras. Mot bakgrund av de krav vi har ställt tidigare är det helt naturligt att vi i dag stöder reservationen. Jag skall inte upprepa alla de argument som kan anföras för en sådan ståndpunkt, allra helst som den långa raden av repliker fört mig långt ned på talarlistan. Här gäller det naturligtvis en bedömning, och vi anser att det finns mycket starka skäl för 18 årsgränsen. Utöver vad som redan anförts skulle jag vilja framhålla följande. Från 18 års ålder räknas de unga enligt arbetslagstiftningen som vuxna, bl.a. då det gäller övertidsarbete och hälsovådligt arbete. Inkallelse till värnplikt sker vid fyllda 18 år. Vid 18 års ålder inträder likaså full straffmyndighet, och efter 18 år kan alla former av straff utdömas för lagöverträdelser. För anställning i vissa offentliga befattningar fordras att den sökande skall ha fyllt 18 år. Detsamma gäller som bekant för utfärdande av körkort för bil. 18-årsgränsen är alltså redan accepterad på en rad områden av vår lagstiftning. Jag kan inte se något som helst skäl för att den inte skulle accepteras också när det gäller utövande av rösträtt och inträdande av myndighetsålder. De bägge argument som här anförts av utskottets talesman är enligt min mening icke tillräckligt vägande. Frågan om myndighetsålderns anpassning till rösträttsåldern är en komplikation, men den måste gå att lösa. Om riksdagen nu försummar att säga sitt ord, får vi en motsatt argumentation när myndighetsåldern sedan skall diskuteras: »vi har ju rösträtt vid 19 år nu, och därför kan vi inte sänka myndighetsåldern till 18 år.» I varje fall kan man frukta en sådan debatt. Argumentet att grundlagsändring nyligen har antagits är enligt min uppfattning inte heller avgörande. Det har redan påpekats att vi har en ny riksdag. Det har sagts i den offentliga debatten — jag tror att det också kommer fram i statistiken — att denna riksdag är rätt betydligt föryngrad jämförd med den som i fjol fattade det avgörande beslutet i denna fråga. Därför tycker man att det kan vara naturligt att denna yngre riksdag starkare hävdar kravet på snabba åtgärder i sammanhanget. Det avgörande skälet är dock att det finns risk för att det kan dröja mycket länge innan en sänkning av rösträttsåldern ned till 18 år blir effektiv, om icke ett beslut träffas nu. Jag anser inte att man skall kalla det en demonstration, men jag tror att det är utomordentligt viktigt att riksdagen gör en opinionsyttring för snabbaste möjliga sänkning av rösträttsåldern till 18 år. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen.

När man läser utskottets utlåtande får man den uppfattningen, att utskottets ledamöter inte har utbytt många tankar om vad motionerna innebar. Jag föreställer mig att ingen i denna kammare är oviss om vilken valkrets motionärerna har åsyftat — Gotlands läns valkrets. Utskottet hänvisar till ett uttalande av departementschefen att fyllnadsregler skulle vara främmande för systemets principer och kunna få störande verkningar. Skulle då en ändring med innebörden att det blir minst tre mandat i valkretsarna rubba principerna så väsentligt? Är det millimeterrättvisa som författningsutredningen gått in för, eller är det något annat skäl som ligger bakom ställningstagandet? Med det nu gällande systemet har Gotlands valkrets fem mandat i Sveriges riksdag. Millimeterrättvisan innebär att mandaten kan skäras ned till två. Enligt den princip som utskottet hänvisar till finns det inte underlag för tre mandat i Gotlands valkrets. Riksdagen har nu 384 ledamöter. Antalet skall skäras ned till 350 när vi får en kammare. Av de 34 som försvinner tas tre från Gotlands valkrets. Kan det verkligen vara förenligt med principerna om millimeterrättvisa? Både i debatten den 12 februari och i debatten i dag i föregående ärende har representanter för grundlagberedningen framhållit, att man kanske ändå bör se över inte bara denna fråga utan även frågan om rösträttsåldern. I debatten den 12 februari sade en av ledamöterna i grundlagberedningen, att om man bara lugnar sig, så får man se hur man bör förfara. Den gången gällde det fyraprocentsregeln. Vi får hoppas att grundlagberedningen i sitt arbete under den närmaste framtiden kommer att tänka på denna orättvisa som drabbar Gotlands valkrets.

Herr talman! Det nya valsystem som riksdagen har antagit innebär, att en enkammarriksdag med 350 mandat skall väljas första gången 1970. Av de 350 mandaten utgör 310 fasta valkretsmandat, som fördelas efter antalet röstberättigade inom valkretsen. De återstående 40 utjämningsmandaten fördelas sedan efter storleken av det röstöverskott som finns i de olika valkretsarna. Med den nya fördelningsmetoden har man velat skapa en rättvisare fördelning, så att varje röst i princip väger lika tungt. Enligt förut gällande system hade vi en s.k. fyllnadsregel, som garanterade bl.a. Gotland tre mandat i andra kammaren samt Jämtlands och Blekinge läns valkretsar minst fem mandat i andra kammaren. Inom grundlagberedningen var man enig om att denna fyllnadsregel inte passade in i det nya valsystemet, och därför föreslog man att den skulle slopas; man ansåg att den stred mot principerna i detta valsystem. Konstitutionsutskottet och riksdagen hade samma uppfattning i fjol, när en motion med motsvarande krav behandlades. Motionärerna har återkommit i år, och jag kan försäkra herr Franzén i Träkumla att vi inom konstitutionsutskottet inte på något sätt nonchalerat denna motion. Vi har tvärtom ägnat den en mycket ingående diskussion i år liksom i fjol, men utskottet har varit helt enigt om att avstyrka motionen. Herr talman! Med denna kortfattade motivering ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I sakfrågan har jag samma uppfattning som motionärerna, och denna uppfattning gav jag uttryck för i en reservation till författningsförslaget vid 1968 års riksdag. Men efter riksdagens beslut för någon vecka sedan om den nya grundlagen har det icke varit möjligt att i utskottet inta en annan ståndpunkt än den utskottet nu intagit. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag förstår av utskottets talesmän, herr Nilsson i Östersund och herr Larsson i Luttra, att det är av principiella skäl man avstyrkt motionen. Men kan de principiella skälen vara så starka att ett utskott kan vara enigt om ett så pass orättvist beslut som det här är fråga om? Herr Nilsson i Östersund talade om att varje röst skall väga lika tungt. Jag vill då be herr Nilsson att tänka på fyraprocentsregeln. En opinion i detta land måste vinna 170 000 röster för att få någon utdelning i form av mandat, men får man t.ex. 180 000 röster kan man få 12—15 mandat. är det att låta varje röst väga lika tungt? Det är ingen stark motivering, herr Nilsson, och den brister oerhört även när det gäller frågan om nedskärningen av Gotlands representation.
Herr talman! När det gäller fyraprocentsregeln vill jag säga att vi ju var överens om att den skulle införas i valsystemet för att skapa en spärr mot alltför små partier och för att på det sättet undvika en partisplittring. Men det är ju inte den regeln motionen gäller, och därför kommenterade jag inte den i mitt första anförande, utan jag höll mig till de krav som framställts i den motion som undertecknats av herr Franzén m.fl.
Herr talman! Jag tog bara upp fyraprocentsregeln för att visa hur orimligt det är att tala om rättvisa och om att varje röst skall väga lika. Gotland får nu mindre än 50 procent av den representation som Gotland tidigare har haft, och det är det vi vänder oss mot och vill ha ändrat. Vi skall väl återkomma i denna fråga så länge det finns en möjlighet att åstadkomma en ändring, men jag ställer inget yrkande i dag, herr talman.

Herr talman! I motsats till herr Wachtmeister som kom i samvetskonflikt inför det definitiva grundlagsbeslutet hade jag ingen svårighet att acceptera det beslut som hade fattats den första gången innan jag kom in i denna kammare. Jag föredrar vad jag skulle vilja kalla en negativ fred på författningsområdet framför ett öppet krig mellan de politiska partierna med ett småfuttigt gräl om de demokratiska spelreglerna. Det är glädjande att man har kunnat samlas kring en gemensam nämnare i de här frågorna. Jag kan acceptera kompromissen utan entusiasm men med respekt för partiernas vilja — inte minst herrar Ohlins och Erlanders insatser kan därvid nämnas — att hitta en utväg ur den återvändsgränd som man såg ut att hamna i. Jag har inte heller någon anledning att polemisera mot den behandling som jag har fått såsom ensam motionär, då jag ju begärt undersökningar rörande fingerade val enligt majoritetsvalsmetod. Utskottets uttalande här, att det inte vill ta ställning till frågan om vilka förutsättningar man skall uppställa i fråga om mandatantal, valkretsindelning o.d. som bör läggas till grund för undersökningarna, har jag ingenting att invända mot. Kungl. Maj:t kan säkert i dessa avseenden lämna lämpliga direktiv, och de Sandlerska utredningarna ger ju här lämpliga undersökningsmodeller. Jag skall givetvis inte heller ta upp någon debatt för eller emot majoritetsval, men jag vill ta mig friheten att motivera min personliga åsikt, att material av detta slag behövs för att ge underlag för en fortlöpande praktisk politisk debatt rörande valsättet i framtiden.

Jag skall försöka belysa min uppfattning genom att analysera de borgerliga partiernas inställning till samarbetsfrågorna, och jag skall då utgå från vart och ett av dem.

I dagens läge är det tydligt att centerpartiets ledare inte har samma möjligheter att hålla dörrarna öppna åt båda hållen. Det finns hos honom som oppositionsledare en ambition att visa, att hans linje att företräda särståndpunkter i förhållande till övriga borgerliga partier främst är taktiskt betingad och i själva verket leder den snabbaste vägen till det gemensamma målet: att beröva socialdemokratin makten. Min slutsats blir att centern i framtiden inte behöver bli samma stötesten för en utveckling mot ett tvåpartisystem som tidigare. Herr Hedlunds förord 1 televisionen för majoritetsval ser jag, trots professor Wahlunds protester här i kammaren, som ett förebud, låt vara för tidigt tillkännagivet, om en begynnande omorientering hos centeropinionen i valsättsfrågan och till tvåpartisystemet, om ingenting annat hjälper för att genomföra ett regimskifte. Om man sedan ser till folkpartiet, så är opinionen i samarbetsfrågorna mera entydig än i centerpartiet. Under hela efterkrigsperioden har folkpartiets ledning satsat på den borgerliga blocktanken och undvikit att i viktiga sakfrågor binda sig för samarbete med socialdemokratin gentemot övriga borgerliga partier. Under senaste tiden har en minoritet inom folkpartiet i några inlägg i pressdebatten hävdat att partiet strängt borde hålla sig till sakfrågorna och, i den mån stöd inte vore att påräkna från övriga borgerliga partier, visa samarbetsvilja även i förhållande till socialdemokratin. Min bedömning påverkas emellertid inte av dessa enstaka röster. Folkpartiledningen vill inte kasta loss från det borgerliga samarbetet; regimskiftet framstår som viktigare som politiskt mål än en oberoende radikal sakpolitik. Det dilemma man upplever inom folkpartiet är rädslan att malas sönder inom ramen för ett borgerligt block. Detta förklarar den förbryllande inställningen att man på en gång verkar för ett regimskifte och för den för detta skiftes genomförande ineffektiva proportionalismen och flerpartisystemet. Högerpartiet har konsekvent verkat för borgerligt samarbete, och detta har också påverkat partiets inställning i valsättsfrågorna. Det finns en betydelsefull grupp inom högern, som anser att en Övergång till majoritetsval i enmansvalkretsar vore ett effektfullt medel att åstadkomma den samverkan och i slutskedet den sammanslagning av de borgerliga partierna som eftersträvas från detta partis sida.

Personligen tror jag att vi under 1970-talet går mot en period där förutsättningarna för införande av ett tvåpartisystem förbättras. Detta sammanhänger inte bara med vådorna för demokratins slagkraft av den borgerliga splittringen utan även med de politiska frågor som kommer att aktualiseras. Socialdemokratin har redan signalerat att den kommer att placera frågorna om en utbyggnad av den ekonomiska demokratin i centrum för det politiska intresset i samband med att den nya trygghetspolitiken förverkligas. Detta kommer att betyda att samhällets positioner måste flyttas fram ytterligare på det ekonomiska livets område. Därmed skärpes de principiella skiljelinjerna mellan socialdemokrati och borgerlighet. Det är då naturligt att det blir en polarisering av den politiska debatten till i huvudsak två alternativ för lösningen av viktiga samhällsfrågor. Inom ramen för ett system med majoritetsval i enmansvalkretsar och ett framväxande tvåpartisystem kan ju motstridiga uppfattningar klarare redovisas inför folket än som blir fallet i ett på proportionellt val uppbyggt flerpartisystem. Detta var några personliga reflexioner som jag ingalunda begär att konstitutionsutskottet skall instämma i. Jag tror, det skall jag gärna medge, att de inte berör den allra närmaste politiska framtiden. Jag har själv sagt i min motion, att införande av majoritetsval i den meningen i dag saknar politisk aktualitet. Men vad jag har sagt har ändå visat, hur angeläget det är, att debatten tillförs material som kan läggas till grund för en praktisk politisk bedöm ning av frågekomplexet — valsätt, partisystem och regeringssammansättning — och genom konstitutionsutskottets tillstyrkande av min motion och, som jag hoppas, riksdagens positiva beslut ges ju ett sådant underlag för den fortsatta debatten. Herr talman!

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna är ju ny i vår krets och det är inte att begära att han skall vara insatt i de vanor vi har i denna kammare. Till de vanorna hör ju att det för en motionär måste finnas alldeles bestämda skäl för att han skall gå upp och tala för en motion som enhälligt tillstyrkts av ett utskott. Till de vanorna hör ju också att man skall tala om motionen och inte om något annat. Vad herr Svensson i Eskilstuna sade kan i och för sig vara mycket intressant, men det hörde ju hemma snarast i den remissdebatt som vi hade för inte så länge sedan. Jag skall hålla mig till motionen, därför att jag föreställer mig att vad herr Svensson i Eskilstuna sade inte kommer att ge upphov till en debatt, där de olika politiska partierna kalfatrar varandras uppförande under den senaste generationen. Jag kan hålla med herr Svensson i Eskilstuna i hans uttalande om herrar Ohlin och Erlander och om den respekt som han visar dessa båda herrar för deras insatser för det nya valsystemet. Jag kanske gör det med det lilla tilllägget att en del andra också var med i det sammanhanget. Jag har i och för sig inget emot den motion som här föreligger. Där deklareras det ju att frågan om majoritetsval för närvarande saknar politisk aktualitet. I motionen framhålles emellertid att vi skall friska upp de hithörande undersökningar som på sin tid gjordes av författningsutredningen. Ja visst kan man göra det. Om jag inte alldeles missminner mig var det jag som initierade dessa undersökningar i författningsutredningen — i varje fall medverkade jag till att de kom till stånd. Jag har naturligtvis ingenting emot att det nu sammanställs siffror också från 1964 och 1968 års val. Väl har detta motionskrav inte någon större betydelse i och för sig, ty jag vågar stå här i talarstolen och säga att de resultat som vi får fram genom de föreslagna kompletteringarna exakt kommer att överensstämma med dem som framkom i författningsutredningen. Men å la bonne heure, kompletteras författningsutredningens undersökningar med resultaten i de senaste två valen, det kan alltid ha ett visst pedagogiskt intresse. Jag motsätter mig alltså inte den föreliggande motionen, även om jag kanske tycker att den är en smula onödig. I varje fall kan den inte utgöra någon grund för de mycket vittsvävande utblickar som herr Svensson i Eskilstuna gjorde sig skyldig till. Jag tror, herr talman, att jag låter det stanna vid detta, och yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill på en enda punkt ta herr Svensson i Eskilstuna i försvar. Med stort intresse lyssnade jag på hans med energi framförda jungfrutal. Må vara att synpunkterna kunde ha framförts vid ett annat tillfälle. Och jag tycker visserligen att herr Svensson hade fel på i stort sett varje punkt. Men det hindrar inte att jag är intresserad av de frågor han diskuterade. Får jag ta upp två av de synpunkter som herr Svensson anförde. Han sade om folkpartiet att han inte kunde förstå partiets handlande i ett väsentligt avseende. Folkpartiet har hela tiden arbetat för ett regeringsskifte men samtidigt skulle, enligt herr Svenssons mening, folkpartiet slå vakt om ett proportionellt valsätt som förhindrar ett sådant. Det ansåg herr Svensson vara egendomligt. Häri ligger två missuppfattningar. Den första är att ett proportionellt valsätt skulle förhindra eller försvåra ett regeringsskifte. I tre val under de senaste tolv åren skulle med det valsätt vi kommer att ha 1970 ha fått en ickesocialistisk majoritet i riksdagen och troligen en ny regering, nämligen i 1956, 1958 och 1966 års val. Det här är inte en värderingsfråga utan ett faktum. I tre val de senaste tolv åren skulle det proportionella valsättet alltså ha lett till en ny riksdagsmajoritet. Herr Svensson har således fel när han säger att det proportionella valsättet hindrar ett regeringsskifte. Mer orolig blir jag när han säger att det är egendomligt att man skulle kunna slå vakt om ett rättvist valsätt om detta möjligen skulle försvåra några av ens andra ambitioner. Det kan ju faktiskt vara så att man har en principiell uppfattning om vad ett valsätt är till för: att på ett rättvist sätt försöka överföra människors röstande till mandat i riksdagen. Även om man själv missgynnas av det kan man slå vakt om det rättvisa valsättet. Jag tror att man, om man granskar folkpartiets insatser i författningsfrågan, kommer till resultatet att vi hela tiden har betraktat valsättet som ett uttryck för principer och inte som ett redskap för maktpolitiska ambitioner. Då är vi genast inne på majoritetsval. Visserligen sade herr Svensson i Eskilstuna att han inte ville dra upp en debatt om majoritetsval. Men hela hans anförande dominerades ju av den tanken att vi med hjälp av majoritetsval skall driva fram ett tvåpartisystem. Han talade i ganska föraktfulla ordalag om »den proportionella sjukan». Då kommer inte herr Svensson i Eskilstuna ifrån att på något sätt kommentera de åtminstone fyra helt avgörande nackdelar som ett majoritetsvalsystem av engelsk modell har. Den första är den i regel våldsamma överrepresentationen för det största partiet — belyst i en hel rad val i Storbritannien och Förenta staterna. Den andra nackdelen uppkommer när det är en ganska jämn situation mellan två stora partier. Då blir det en sinkadus vilket av dem som får majoritet i parlamentet och därmed kommer i regeringsställning. Se på exemplet från 1951 års engelska parlamentsval! Labour fick fler röster än de konservativa men färre mandat. Churchill bildade regering trots att han hade färre röster än labourpartiet. Jag tycker sådant är ledsamt och orättvist, och jag vill inte vara med om att införa ett sådant valsätt. Den tredje nackdelen är att i vissa valkretsar kommer ett parti alltid att ha en säker majoritet. Det politiska intresset i de valkretsarna minskar mycket påtagligt, ty det lönar sig knappast för det andra partiet att arbeta särskilt hårt. Det finns en rad sådana exempel både i England och i Förenta staterna, och vi skulle få uppleva detsamma här i Sverige, om vi införde det systemet. Den fjärde nackdelen känner herr Olle Svensson väl till. Det är detta »fiffel» med valkretsgränserna som kan avgöra vilket parti som får ett visst mandat i en viss del av landet. Antag att man skall avgöra om gränsen skall gå utmed floden, järnvägen eller landsvägen! Ingen lösning är i och för sig logiskt bjudande. Men med hjälp av valkretsgränsändringar kan man skapa en egen majoritet i en av valkretsarna. Jag tror inte att herr Svensson i Eskilstuna efter sitt anförande här kan underlåta att på något sätt kommentera de fyra avgörande orättvisorna i majoritetsvalen. Jag har i och för sig ingenting emot att en undersökning göres som utskottet vill. I likhet med herr Wahlund tror jag att den kan vara av ett »visst pedagogiskt intresse». Framför allt har jag den uppfattningen att ju mera kunskap man har om valsättens verkningar, desto färre anhängare av majoritetsval får vi.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr Wahlund för att han undervisade mig om kammarens etikettregler — på ett litet mästrande sätt. Jag underströk emellertid att jag avstod från att uppträda i remissdebatten och att jag därför kanske kunde få lov att vara något utförligare i ett ämne som har intresserat mig mycket i min offentliga gärning i andra sammanhang. Herr Wahlund betraktar inte majoritetsval som möjlig politik. Det tror jag möjligen kunde gälla för 1950 och 1960-talen, då herr Wahlund verkade, men jag tror inte att det kommer att gälla under 1970-talet. Då är jag säker på att vi får en mera ingående debatt om dessa frågor. Herr Wahlund har gjort stora insatser i debatten om författningsfrågorna. Jag vill gärna här nämna hans namn vid sidan om herr Ohlin och herr Erlander, som jag tidigare nämnde. Men herr Wahlund har också liksom jag fått kämpa i underläge. Detta gällde frågan om tvåkammarsystemet, där han inte lyckades nå framgångar. Den kampen tyckte jag att herr Wahlund kämpade tappert; jag själv kommer att fortsätta att kämpa för majoritetsval och tror att jag där kommer att ha bättre framgång.

Ja, är det inte just det ni har upplevat efter det demokratiska genombrottet, herr Ahlmark? Fram till år 1938 hade ni majoritet i andra kammaren, men det har inte bildats. en enda borgerlig koalitionsregering — om jag inte räknar med den som tillkom i slutet på 1920 talet mellan frisinnade och liberaler. Ni har totalt misslyckats med att samverka i regeringsställning, och det sammanhänger med det proportionella valsystemet och med det flerpartisystem, som följer härmed och som leder till inbördes konkurrensförhållanden mellan de borgerliga partierna. Detta har lett till att ni inte kunnat nå fram till en samverkan trots att ni stått varandra så nära i många frågor.

Herr talman! Jag skall inte gå in på de allmänna politiska betraktelser, som vi nyss fått höra från herr Svensson i Eskilstuna, annat än genom att säga att han inte skall dra för stora växlar på en tänkt motsättning mellan herr Hedlund och mig. Gör han det, kommer han att bli missräknad — det kan jag försäkra honom. Han sade i slutet av sitt senaste anförande en del om majoritetsvalsystemet och pekade bl.a. på de engelska förhållandena med den växling vid makten som där förekommer. Även herr Ahlmark har varit inne på det engelska systemet.

Det har varit så och är så fortfarande, att exempelvis en stor del av bönderna, i regel småbrukarna, röstar med centerpartiet, medan en mycket stor del av industriarbetarna röstar med socialdemokraterna; att låglönegrupperna röstar med centern och höglönegrupperna med högern etc. Jag skulle kunna fortsätta exemplifieringen. Det finns naturligtvis undantag — vi har t.ex. inom centerpartiet, såsom vi menar ganska kraftigt, brutit in i industriarbetarnas led. Denna bundenhet speglar sig i den geografiska fördelningen av rösterna, och ett valsystem med enmansvalkretsar skulle i vårt land mer än på något annat håll i stora delar av landet komma att medföra att endast ett parti blev representerat. Jag nämnde senast för 14 dagar sedan när vi diskuterade detta spörsmål, att det under sådana förhållanden i praktiskt taget hela Norrland komme att bli socialdemokratisk representation medan det söderut komme att bli borgerlig representation. Det är det som gör att jag tror att man i vårt land kommer att välja den förnuftiga vägen och bibehålla ett proportionellt valsystem. Herr talman! Jag har ingen anledning att ändra mitt yrkande. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna hade bara två invändningar mot mitt resonemang. Såvitt jag kan förstå är båda helt missvisande. Jag visade att tre val under de senaste 12 åren — 1956, 1958 och 1966 — skulle ha lett till en ny majoritet i riksdagen och en ny regering, om vi då haft det valsätt som kommer att tillämpas vid 1970 års val. Herr Svensson förnekar inte detta med ett ord. Han talar i stället om det tvåkammarsystem och det valsätt vi haft under de senaste 12 åren och som verkligen inte varit proportionellt alla gånger utan tvärtom gett det största partiet en kraftig överrepresentation. Min första fråga är: Förnekar herr Svensson att ett proportionellt valsätt av 1970 års modell skulle ha inneburit en ny regering vid tre val de senaste 12 åren? Vidare nämnde herr Svensson inte någonting om de avgörande nackdelar som ett majoritetsvalsystem har. Även om herr Svensson just nu slår sig ner i statsrådsbänken hoppas jag ändå att han skulle kunna säga någonting om dessa nackdelar. Ty det är ändå så, att det systemsatta leder till en våldsam överrepresentation, att ett mindre parti kan komma i majoritet i riksdagen, att det kan bli fiffel med valkretsgränserna plus en del andra nackdelar som man inte kan komma ifrån bara genom att låta bli att tala om dem. Herr Svensson hänvisar till att vi gemensamt var i London under valrörelsen 1964. Ja, det var vi. Från den erfarenheten drar herr Svensson den slutsatsen att vi skall ha majoritetsvalsystem här hemma. Men vad hände under det engelska valet 1964? Jo, labourpartiet fick en majoritet på fyra mandat, om jag minns rätt. Det var verkligen en illustration så god som någon till tesen att majoritetsval alltid leder till kraftfulla majoriteter. Men dessutom hade labour med litet otur kunnat förlora sex å sju mandat och de konservativa fått sitta kvar vid makten trots att labour ändå haft många tusen röster mer än de konservativa. Min andra fråga till herr Svensson blir därför: Om 1964 års val i England hade resulterat i att labour vunnit valet bland väljarna men förlorat valet i mandatfördelningen, skulle herr Svens son då ha varit lika positiv till majoritetsval?
Herr talman! Ja, jag bestrider verkligen att en borgerlig regering skulle ha bildats efter de tre nämnda valen — 1956, 1958 och 1966 — om vi då tilllämpat det nya valsystemet. Förhållandet att en borgerlig regering inte kommit till stånd sammanhänger mindre med det gamla valsystemets förmenta nackdelar än med den borgerliga oförmågan att samla sig till samarbete. Ett samarbete har ständigt spolierats — inte minst från mittenpartiernas sida — och här går en röd tråd från statsminister Ekmans insatser till herr Hedlunds om man betraktar utvecklingen från borgerliga utgångspunkter. Det föreligger ingalunda några bevis för att borgerliga regeringar etablerats till följd av de av herr Ahlmark nämnda valresultaten. Trots vid olika tillfällen rådande icke-socialistiska majoriteter har ni inte kunnat bilda regering. Och, herr Ahlmark, tag kontakt med professor Herbert Tingsten, Er lärare i statskunskap! Jag tror inte att han vill beskriva den engelska demokratin i så negativa termer som herr Ahlmark här indirekt har gjort. Jag betraktar den engelska demokratin som vida mer framgångsrik än exempelvis den franska. I England har det demokratiska systemet i stort sett fungerat väl.
Herr talman! Det är känt för kammaren att professor Herbert Tingsten under två årtionden var den mest energiske kritikern i svensk debatt av majoritetsvalsystemet.

Herr talman! Det finns inte någon anledning att i detta sammanhang gå in på den politiska betraktelse som herr Svensson i Eskilstuna och nu även herr Ahlmark har uppbyggt kammaren med. Utskottets utlåtande skall självfallet inte tolkas så att utskottet har velat förorda majoritetsval i enmansvalkretsar. Någon opinion till förmån för detta finns inte. Författningsutredningen företog en undersökning baserad på 1960 års valsiffor. Utskottets förslag i dag innebär att en liknande undersökning skall göras på basis av 1964 och 1968 års valsiffror. Då skall även en undersökning göras om hur en borgerlig samling skulle ha inverkat på mandatfördelningen. En sådan undersökning kan ge oss ökad kunskap i denna fråga. Resultatet kan mycket väl tänkas ge ökat stöd åt en numera ganska allmän uppfattning, nämligen att majoritetsvalsystemet inte passar hos oss. Personligen tror jag inte på majoritetsval i enmansvalkretsar, men jag har ändå medverkat i utskottets förslag, till vilket jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter om ursäkt för att jag förlänger denna debatt ytterligare, men jag tycker inte att en så pass lång debatt om det föreliggande utlåtandet kan avslutas utan att någon säger något kritiskt om detta utlåtande från konstitutionsutskottet. Man kan visserligen säga att den undersökning som föreslås är ganska harmlös och att den inte kommer att vara till någon skada — den kanske t.o.m. kan ha ett visst begränsat pedagogiskt värde — men det yrkande som här framföres med motionen som grundval är ändå synnerligen svagt motiverat. Vad kommer dessa undersökningar att visa? Troligen kommer de att styrka två förhållanden som vi redan känner till. Vid ett majoritetsvalsystem skulle norra Sverige representeras av i huvudsak socialdemokrater och södra Sverige med vissa undantag av icke-socialdemokrater. De kommer också om man gör en fullständig undersökning — att visa att om man ändrar valkretsindelningen kan det bli olika utfall och kanske t.o.m. olika majoritetsbildningar i riksdagen. Detta är två avgörande nackdelar med majoritetsval i Sverige. Men dessa nackdelar är ju redan kända, varför det inte behövs några nya undersökningar. Däremot kommer de inte att belysa vad som sägs i motionen och utskottsutlåtandet, nämligen frågan om valsättets relevans för regeringsbildning och liknande. Sådana här undersökningar kan aldrig visa hur valresultatet skulle ha blivit om man hade haft en samverkan mellan olika partier. Man kan inte alls utgå ifrån att samtliga de som röstat på de tre separata borgerliga partierna skulle rösta på ett sammanslaget parti. Detta är en fullständigt orealistisk förutsättning som inte kan bestyrkas. Därmed är undersökningen värdelös för just det syfte som tycks vara det väsentliga med motionen och utskottets förslag. I motionen sägs att införande av majoritetsval åtminstone för närvarande torde sakna politisk aktualitet. Detta borde väl alla kunna instämma i. Därefter kommer följande mening: »Detta förhållande gör det inte mindre angeläget att debatten tillföres material» av det slag som föreslås här. Jo, det gör det väl. Om förslaget saknar aktualitet, blir det väl något mindre angeläget att tillföra debatten ytterligare material. Herr talman! Jag har inget yrkande. I likhet med herr Svensson är jag ny i kammaren och skulle gärna vilja veta om det är vanligt att riksdagen begär utredningar som är praktiskt taget värdelösa, och att detta sker i det närmaste helt utan motivering.
Herr talman! Jag vill bara göra ett tillrättaläggande så att inte ett visst påstående från den senaste talaren står kvar oemotsagt i kammarens protokoll. Innan vi började undersöka saken trodde även jag en gång att det fanns möjligheter att manipulera när det gällde enmansvalkretsar, d.v.s. att man kunde lägga valkretsarnas gränser så att de passade ett visst parti eller viss partikonstellation. Det visade sig emellertid — och det förvånade mig — att det hela inte är så farligt bara man håller fast vid principen att enmansvalkretsarna skall vara geografiskt sammanhängande. Då finns inte stora möjligheter till manipulationer av här berörd art.
Herr talman! Jag är medveten om att med den nuvarande politiska geografin är möjligheterna inte så stora, men de finns där. Med det synnerligen jämna majoritetsläge som vi har i svensk politik är det allvarligt nog.

Herr talman! När vi under tidigare år har diskuterat förslag om statligt stöd till Religionspedagogiska institutet har majoriteten av principiella skäl inte velat vara med om att lämna något dylikt anslag. Beloppets storlek har man inte tillmätt någon speciell betydelse, men man har hävdat principen att det är en statlig angelägenhet att svara för högre utbildning, forskning och fortbildning av lärare, och därför har man alltså förkastat förslaget. Man har dock inte på något sätt underkänt Religionspedagogiska institutets verksamhet, utan den har ansetts mycket väl kunna betraktas som en frivillig samhällsnyttig verksamhet. Jag hoppas att den uppfattningen står kvar. Efter vad jag har kunnat förstå råder det enighet om att det behövs fortbildning och vidareutbildning av dem som undervisar i religionskunskap. Det är en sådan verksamhet som Religionspedagogiska institutet bedriver. Därtill utövar det en uppskattad publicistisk verksamhet. Enligt min mening behöver ett anslag till detta institut inte innebära att man frångår principen att staten skall svara för högre utbildning, forskning och fortbildning av lärare även när det gäller religionskunskap. Staten utökar sin aktivitet på det pedagogiska området, men den anses för närvarande inte vara tillräcklig. Enligt min bedömning bedriver detta institut en för skolpedagogiken mycket viktig verksamhet. Det är ingen lätt uppgift att undervisa i livsåskådningsfrågor, etik, bibelkunskap, icke-kristna religioner o.s.v. Undervisningen skall vara objektiv och gärna engagerande. Det ställs krav på lärarna, och de försöker naturligtvis göra sitt bästa, men uppgiften är som sagt krävande. När vi nu har Religionspedagogiska institutet, som jag betraktar som en tillgång på skolpedagogikens område, anser jag det välbetänkt att ge anslag till detta institut, inte minst som en erkänsla för dess verksamhet och för de stora frivilliga insatser som där görs. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1.